Herr talman! Om behovet av perso nalutbildning på den statliga sektorn råder inga delade meningar. Så gott som alla remissinstanser har understrukit detta behov. Det är således både ett arbetsgivarintresse och ett personalintresse att kraven tillgodoses genom en rationellt ordnad personalutbildning. Divergerande uppfattningar råder i fråga om grunderna och utformningen av utbildningen. Behovet av en samordnad utbildning är givetvis olika för olika verk. Många av dessa — inte minst de affärsdrivande verken — har en mycket omfattande inomverksutbildning, som måste fortsättas. Nämnas kan att det affärsdrivande SJ har en årlig utbildningskostnad på cirka 15 miljoner kronor. 65 anställda är avdelade inom SJ för att planera, leda och genomföra företagsutbildningen. Det måste, såsom SJ säger, vara riktigast att ansvaret för bedömningen av utbildningsbehovet inom ett verk ligger hos den egna verksledningen. Departementschefen har också tydligt uttalat, att centralorganet givetvis inte får verka hämmande på myndigheternas personalutbildning i den mån den är välplanerad och ändamålsenlig. Rollfördelningen bör alltså i fortsättningen vara ungefär densamma som för närvarande. En väsentligt skiljande punkt är finansieringsfrågan, där vi har yrkat på att utbildningsorganet skall ges ett självständigt ekonomiskt ansvar och att utbildningsverksamheten skall finansieras genom avgifter. Samma yrkande återfinns i flera av remissyttrandena. Statens järnvägar säger sålunda, att det för dem är klart att verket skall bära de reella utbildningskostnaderna oavsett om utbildningen sker i egen eller någon annans regi. Ett sådant ekonomiskt ansvar verkar självreglerande på organisationen. Ledningen tvingas fortlöpande ta hänsyn till intäktssidan, säger SJ. Liknande synpunkter framföres av statens vattenfallsverk, av vägoch vattenbyggnadsstyrelsen och av riksrevisionsverket. För oss framstår det som riktigast att varje verk — i varje fall gäller detta affärsverken — skall få bedöma det egna utbildningsbehovet och likaså valet av kursarrangör. Ett centralt utbildningssystem skulle då få konkurrera med övriga utbildningsorgan på lika villkor. Vi har också ansett att vederbörande verk skall få avgöra valet av utbildningsanordnare. Utskottet menar tydligen att departementschefens uttalande och utskottets skrivning inte lägger hinder i vägen härför. Det av oss föreslagna systemet skulle, tror jag, bli mera effektivt och mera rationellt. Några större svårigheter i fråga om avgiftsbeläggandet torde inte uppstå. I vår motion, II: 389, hade vi också yrkat att verk och myndigheter skulle ges rätt att medge tjänsteman oavkortade löneförmåner under viss angiven tid vid tjänstledighet för studier av synnerlig betydelse ur tjänstesynpunkt. Utskottsmajoriteten genmäler att departementschefen inte varit beredd att ta ställning till denna fråga och att den delvis berör avlöningsavtalet. Det kan ju vara riktigt att frågan bör prövas ytterligare, och vi har inte heller tagit upp denna punkt i reservationen. Inte heller har vi för året begärt ändring av anslagsyrkandet på 590 000 kronor till den statliga personalutbildningen men förutsätter att, om vårt förslag bifalles, Kungl. Maj:t tar hänsyn härtill i kommande års statsverksproposition. Slutligen anser vi, herr talman, att »statens personalutbildningsinstitut» skulle vara ett mer adekvat namn på ifrågavarande statliga utbildningsanstalt. Det förefaller något långsökt att sända folk till en »nämnd» för utbildning. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de vid statsutskottets utlåtande nr 12 fogade reservationerna 1 a och b.

Herr talman! Som motionär vill jag uttala min tillfredsställelse över utskottets positiva skrivning beträffande en del av de förslag som framförts i motion 269 i denna kammare. Emellertid har utskottet avvisat det i motionen framförda förslaget om avgiftsfinansiering av utbildningsorganets kursverksamhet, alltså den fråga som även berörts av herr Nelander. Jag skall inte ta upp de skäl till förslaget som närmare utvecklats i motionen eller som herr Nelander här berörde, utan jag vill inskräka mig till att påpeka att utskottets ställningstagande i detta fall strider mot de principer som numera allmänt tillämpas såväl inom det privata näringslivet som inom statens affärsdrivande verk. Erfarenheten har visat att det är nödvändigt med ett ständigt kostnadsmedvetande och en aldrig slappnande kostnadsövervakning. Detta gäller även utbildningen — såväl utbildningen inom företagen som den som sker utom företagen men för dessas räkning. Det händer ofta att utbildning, som tidigare bedrivits i ett företags egen regi, avvecklas och att man i stället utnyttjar andra utbildningsmöjligheter, dvs. man så att säga köper utbildning utanför företaget. På motsvarande sätt händer det ofta att man, där man tidigare utnyttjat utbildningsmöjligheter utanför företaget, finner det lämpligare att i stället själv arrangera kurser eller annan utbildning som bättre kan anpassas efter företagets just då aktuella behov. Det sker alltså en ständig avvägning mellan kostnader å ena sidan och utbildningens resultat och värde å den andra. Avgiftsfinansieringen torde vara den bästa — kanske rent av den enda — garanti man kan finna för att såväl utbildningsorganisatör som avnämare verkligen ställer de rätta kraven på utbildningen ur både ekonomisk och kvalitativ synpunkt. Herr talman! Jag ber att få yrka bi

Herr talman! Under de senaste fem— sex åren har man inom statsförvaltningen byggt upp en utbildningsorganisation för att ge personalen en chans till bättre utbildning. Huvudprincipen i den utbildningsverksamhet som bedrivits av civildepartementet har varit att inte gå in på den inomverksutbildning som naturligen hör hemma i respektive verk, så i det avseendet har motionärerna slagit in öppna dörrar. Avsikten har inte ett ögonblick varit att göra någon ändring på denna punkt. Däremot föreligger det ett behov av viss utbildning som så att säga går tvärsöver hela statsförvaltningen men där utbildningen är av sådan art att inget verk ensamt kan ha anledning att bedriva den. Jag försökte, när jag var civilminister, att tillgodose detta behov genom att skapa ett organ som hade hand om denna sektor. Två synpunkter låg i botten på utbildningen. Det har dels varit viljan att tillgodose ett behov inom statsförvaltningen av vidgad utbildning för vissa arbetsuppgifter och dels att man genom den utbildningen ville tillvarata och ge en chans åt den begåvningsreserv, som obestridligen finns inom olika förvaltningsgrenar. Jag kan ta ett exempel från utbildningsverksamheten, vilket är ganska belysande för vad jag nyss har sagt. Jag tänker närmast på kanslistutbildningen. Genom kompetensutredningen klargjordes, att det förekom ett visst slöseri med akademiskt utbildad arbetskraft inom statsförvaltningen. Åtskilliga av de yngre akademikerna fick syssla med arbetsuppgifter, som de egentligen var för högt kvalificerade för. Kompetensutredningen föreslog därför att man skulle göra en karriär motsvarande den som finns hos länsstyrelserna, nämligen en kanslistkarriär. Man skulle skala av akademikerna vissa enklare uppgifter, som dock var så pass kvalificerade att man inte kunde lägga dem direkt på biträdespersonalen utan att samtidigt ge den en extra utbildning.

Huvudprincipen har varit att bedriva en kursverksamhet av den arten att den kan anses vara allmängiltig för statsförvaltningen i dess helhet och icke avsedd speciellt för ett visst verk. Om ett visst verk har intresse av specialutbildning och har resurser därför, är det alldeles uppenbart att verket skall bedriva sådan utbildning i fortsättningen. När nu herr Nelander frångått det yrkande som hade ställts i motionen på den punkten skall jag inte ytterligare polemisera mot honom i det avseendet. Det förvånar mig ändock att herr Nelander, trots alla upplysningar som har lämnats i utskottet, vidhåller yrkandet att avgiften för utbildningen skall bestridas av verksmyndigheten. Ett bifall till herr Nelanders principer i detta hänseende skulle med all sannolikhet begränsa förutsättningarna för en stor del av den personalkategori, som i dag har en chans att genom personlig ansökan vinna inträde vid kanslistkursen, att få kanslistutbildning. Jag kan inte tänka mig — utan att säga någonting ont om styrelsen för statens järnvägar — att detta verk skulle ha något speciellt intresse av att låta begåvade lägre tjänstemän gå på kanslistkurser, eftersom statens järnvägar i sin verksamhet inte har något egentligt behov av kanslister. Därför tror jag inte att styrelsen för statens järnvägar för sin del skulle vara villig att betala avgifter för vid SJ anställda som sökte till en dylik kurs. Jag kan inte förstå varför herr Nelander vidhåller ett yrkande som i sak innebär att kolleger till honom på ett lägre plan skulle berövas möjligheten till denna verkligt förnämliga utbildning. Jag kan upplysningsvis meddela att en del av dem nu har genomgått kursen. De har gjort det med utomordentligt höga betyg, och de har fått goda placeringar på annat håll i statsförvaltningen. Ett bifall till herr Nelanders yrkande innebär i sak ingenting annat än att man vill begränsa möjligheten för hans kolleger i lägre befattning att få del av denna utbildning. Då jag anser att det inte bara är ett personalintresse utan även ett samhällsintresse att begåvningsreserven utnyttjas och att man bör ge den en chans, kan jag för min del inte biträda en omläggning av <avgiftsbetalningen hos verksmyndigheterna. Om man: vill ha en mera bestämd kontroll över kostnaderna, är det också enklare att få denna kontroll genom att ha totalkostnaden placerad på ett håll i stället för att sprida den på ett hundratal ämbetsverk. Det är därför som jag inte har kunnat biträda motionerna utan tvärtom vill livligt understödja propositionens förslag på denna punkt. Då herr Edlund talade om att man på den enskilda sektorn tvingas till ett strängt kostnadsmedvetande, kan jag upplysningsvis meddela att vissa kostnadsjämförelser har gjorts med en del likartade kurser som förekommit på den enskilda sektorn. Det har då visat sig att de statliga kurserna ingalunda är så dyra som de av den enskilda sektorn bedrivna. Detta är väl om något ett uttryck för att kostnadsmedvetandet är med då man planerar denna verksamhet. Om man sprider verksamheten på det sätt herrarna yrkat på, är jag inte övertygad om att man kan få in ett kostnadsmedvetande på samma sätt. Dessutom är det en annan faktor som man också måste beakta i det sammanhanget, nämligen att verksmyndigheten ett år i förväg måste bedöma vilka kurser som utbildningsorganet eventuellt kan anordna och till vilka verksmyndigheten i så fall skulle vara beredd att skicka någon personal. Budgetarbetet utföres ett år före, först året därpå görs erbjudandet om deltagande i kursverksamheten, varför förslaget om avgiftsbetalning enbart ur den synpunkten är synnerligen olämpligt. Vad sedan namnet beträffar kan jag inte förstå varför »institut» skulle vara så mycket bättre än »utbildningsnämnd». Denna utbildningsnämnd har även mera omfattande arbetsuppgifter. Begreppet = personalutbildningsnämnd har dessutom vunnit burskap inom förvaltningen och bland personalorganisationerna. Nämnden har ett gott anseende, det vågar jag vitsorda av egen erfarenhet, och då skall man inte byta namn. Ingen firma med ett gott firmanamn ändrar plötsligt detta därför att någon av outgrundliga skäl tycker att det skall ändras. Ett gott namn bör inte bytas utan nyttjas även i fortsättningen. Herr talman! Det finns mycket mer att säga om denna verksamhet, men jag skall nöja mig med vad jag nu har anfört och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan instämma i det mesta av vad herr Lindholm har sagt. Våra åsikter skiljer sig egentligen från varandra endast beträffande det ekonomiska ansvaret för kursverksamheten och frågan, om avgifter skall erläggas av de verk som skickar personal till denna kursverksamhet. Jag är fortfarande inte övertygad om att ordföranden i statsutskottets femte avdelning har rätt när han säger att detta skulle begränsa möjligheterna för personalen att deltaga i en kurs. Jag har aldrig hört talas om att t.ex. SJ har vägrat att skicka personal till dessa kurser, som är av betydelse inte bara för personalen utan även för verket. Jag tror alltså inte att en avgiftsbeläggning kommer att medföra någon begränsning av utbildningsverksamheten utan anser att det både ur ekonomisk och kvalitativ synpunkt är riktigare att verken själva får bestämma beträffande personalens utbildning och betala avgifter härför.

Herr talman! Vi skall väl inte diskutera så mycket om den detaljen, huruvida verket skall bestämma eller inte, men det är ju på det sättet att en hel del av denna kursverksamhet är beroende av en aktiv handling från den statsanställde. Det är han själv som skall vidta åtgärder för att bli delaktig av den, alldenstund kursen inte avser något visst verk. Jag är ganska övertygad om att de verksmyndigheter som icke har någon direkt nytta inom verket av en viss utbildningskurs har' ett synnerligen svalt intresse för att betala utbildningskostnaden. Att SJ inom sin egen utbildningsverksamhet inte nekar i mån av utrymme kan jag mycket väl vitsorda, men det är inte den sortens utbildning det är fråga om här. Den utbildningen avser SJ:s egna intressen, men här är det fråga om att ge begåvningsreserven inom SJ en chans till en vidareutbildning, som sätter vederbörande i stånd att på ett mera ändamålsenligt sätt än nu kunna utnyttja den begåvning han besitter. Det är på den punkten som det blir bättre med Kungl. Maj:ts förslag.

Herr talman! Jag vill med några ord förklara varför jag kommer att stödja utskottsmajoritetens förslag — alltså regeringens.

De kan därmed lyftas upp från relativt låga lönegrader till mellangrader som också för med sig mera självständiga arbetsuppgifter. När reservanterna säger att den kostnadsansvarighetsprincip som håller på att bli normerande inom övriga delar av statsförvaltningen också bör bli användbar inom ett statligt personalutbildningsorgan, så kan jag inte förstå annat än att detta är att något överdriva. Jag tror inte att man ännu på ganska länge kommer fram till ett system där en sådan kostnadsansvarighetsprincip är helt genomförd inom förvaltningen, och just när det gäller de icke affärsdrivande verken är detta uppenbart mycket svårt att genomföra. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Frågan om riksdagens lokalproblem har ju i modern tid varit aktuell i det närmaste lika länge som vårt nuvarande riksdagshus har funnits. Redan 1905, då den första riksdagen hölls i detta hus, karakteriserades nämligen husets inre som opraktiskt och dess yttre som en tyngande kopia av det dåvarande nya riksdagshuset i Berlin.

Det är i detta läge styrelsen för riksdagens förvaltningskontor på grundval av vissa uppgifter från grundlagbered ningen ansett sig böra omedelbart begära medel till en utredning av de mera långsiktiga lokalproblemen, för att de med en författningsreform förenade praktiska problemen i så god tid som möjligt skall bli analyserade och prövade. Med grundlagsberedningens tidsprogram för en författningsreform — så långt beredningens premisser delgivits förvaltningskontorets styrelse — är här ingen tid att förlora. När ett enhälligt bankoutskott nu i sitt memorial nr 4 välvilligt behandlat anslagsframställningen — från = förvaltningskontorets styrelse och tillstyrkt, att för utredningen erforderliga medel anvisas av riksdagen, skulle jag kunna begränsa mig till att framföra styrelsens tack härför. Jag vill emellertid göra några kommentarer till memorialet. Först vill jag då understryka — jag gör det delvis mot bakgrunden av den tidningsdebatt som förekommit sedan förvaltningskontorets styrelse avgav sin framställning — att förslaget avser en jämförande teknisk-ekonomisk utredning jämte viss programmering. Det är också, som utskottet ånfört, angeläget att klarlägga kostnaderna, tidsåtgången och utrymmestillskottet vid dels en ombyggnad, dels en nybyggnad efter en inventering av lokalbehovet. En sådan analys har icke företagits tidigare. Väl föreligger vissa preliminära beräkningar av kostnaderna för en ombyggnad, men först nu har ju de grundlagsmässiga förutsättningarna för en sådan utredning börjat klarna. Det är alltså icke, och det vill jag understryka, fråga om att nu utreda arkitektoniska och estetiska problem. Detta blir en senare sak. Först skall riksdagen delges resultatet av den nu närmast aktuella utredningen och få veta vilka praktiska förutsättningar man har att räkna med och de praktiska konsekvenser — tidsåtgång, kostnader och utrymmestillskott det ena eller det andra = byggnadsalternativet medför. När dessa omständigheter har klarlagts är tiden inne att ta itu med den estetiska utformningen av riksdagshus och med detaljfrågor. Jag tror inte att jag avslöjar någon större hemlighet om jag säger att förvaltningskontorets styrelse inte utesluter att nybyggnadsalternativet, om nu detta blir accepterat, bör få sin närmare arkitektoniska utformning efter en arkitekttävlan. Jag skall självfallet inte ge mig in på att spå om vilket alternativ, ombyggnadseller nybyggnadsalternativet, som slutligen kommer att antas, men alla kammarens ledamöter har mer eller mindre personlig erfarenhet av arbetsmöjligheternas begränsning i det nuvarande riksdagshuset.

På en punkt har utskottet i någon mån justerat den av förvaltningskontorets styrelse föreslagna utgångspunkten för utredningen, nämligen i vad gäller förläggningen av ett riksdagshus. Liksom styrelsen har utskottet funnit det ofrånkomligt att riksdagens hus befinner sig i nära anslutning till det område, där statsdepartementen och ett stort antal myndigheter är lokaliserade. Såsom framgår av styrelsens skrivelse kommer det förvaltningscentrum i Helgeandsholmens närhet som byggnadsstyrelsen påbörjat på Riddarholmen, i nordvästra delen av Gamla stan samt på Nedre Norrmalm, att rymma cirka 6 500 rumsenheter och att motsvara behovet för omkring 8000 anställda. När detta centrum om kanske 10—15 år är färdigt kommer riksdagen, om den blir kvar på Helgeandsholmen, att ligga mer centralt än riksdagen någonsin gjort, inte bara i det politiska centrum utan nästan mitt i det administrativa. Ett värdigare och tillika mera praktiskt läge för folkets viktigaste byggnad lär vara svårt att uppleta. I den debatt, som förekommit i tidningarna sedan styrelsen skrev till bankoutskottet, har som väntat framskymtat vissa estetiska synpunkter på vårt nuvarande riksdagshus. Jag tillhör inte dem som precis beundrar dess exteriör. Jag vill emellertid i detta sammanhang understryka, att byggnationen på Helgeandsholmen ansetts förenlig med en vacker slottsomgivning, inte bara av dem som 1888 beslutade att förlägga riksdagshuset hit och dess experter utan också av de mest framstående arkitekter, både före och efter detta år. Jag behöver bara här erinra om själva slottsbyggnadsherren Tessin d. y:s eget stora slottsomgivningsprojekt från 1713 med stall och flyglar. Bland arkitekter i mer modern tid kan nämnas professor Ragnar Östbergs förslag till nytt riksdagshus på Helgeandsholmen som framfördes 1937. Detta förslag har ju också vunnit uppskattning från kännare av Helgeandsholmens historia. Jag vill erinra om att doktor L.M. Bååth i en stockholmstidning den 16 januari 1921 skrev bland annat följande om Östbergs förslag: »Oöverträfflig är Östbergs behandling av den Tessinska stadsplanetankens arkitektoniska innebörd.

Om man närmare undersöker vilka förutsättningar det finns att lösa lokalfrågan på Gustav Adolfs torg, tror jag för min personliga del att man tämligen snart skall komma underfund med att det blir ett ganska dyrt bygge. Enbart den tomt som staten nu förfogar över, där Skandinaviska banken tidigare hade sina lokaler, är ingalunda tillräcklig. Jag vill erinra om att detta riksdagshus har en yta på 100 x 60 meter. Det nya riksdagshuset kommer sannolikt inte, om det blir en nybyggnad, att kräva en mindre yta. En förläggning till Gustav Adolfs torg betyder därför att man måste inlösa kvarteren runt omkring Skandinaviska bankens gamla fastighet, bl.a. Grängesbergsbolagets och Handelsbankens fastigheter, för att på det sättet få det utrymme som erfordras. Då är det inte uteslutet att en lokalisering till Gustav Adolfs torg leder till en kostnad som är minst dubbelt så hög som den man får om man behåller Helgeandsholmen. Det är, herr talman, synpunkter av den arten som givetvis måste beaktas. Förvaltningskontorets styrelse skall självfallet pröva det nya projekt som bankoutskottet har redogjort för, men bankoutskottet uttalar sig även om vissa antikverade förslag.

Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag önskar utredningen lycka till på den besvärliga vägen! Behovet av ett nytt riksdagshus är det ingen som bestrider, och jag har, herr talman, endast begärt ordet för att framföra några synpunkter på placeringen. Jag ifrågasätter, om inte ett riksdagshus av den karaktär vi önskar bör ha en viss monumental karaktär och jag föreställer mig att denna är svår att åstadkomma på vilken plats som helst; byggnaden bör ju helst vara friliggande. Detta skulle alltså vara ett skäl som talar för ett bibehållande av placeringen på Helgeandsholmen, antingen det blir fråga om en ombyggnad eller nybyggnad. I det fallet tycks inte heller herr Lindholm och jag ha några skiljaktiga meningar, och jag skall därför inskränka mig till det anförda. Jag skulle bara vilja ifrågasätta, om vi inte missade en chans då Skandinaviska bankens hus var ledigt. Varför kunde inte riksbanken ha flyttat dit? Det har inte angivits några hållbara skäl mot en sådan lösning. Då hade det funnits möjligheter att lösa problemet för riksdagens del mycket enklare och snabbare och kanske utan att behöva låta utredningen snegla på så många alternativ. Dessutom hade vi sluppit diskussionen om de dyra skyltarna och andra inrättningar i huset vid Gustav Adolfs torg. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! När man ser de första planerna på ett nytt riksdagshus ta gestalt och vet att vi står i begrepp att anslå en miljon kronor till utredningsarbetet, så ställer man sig frågan: Vad kommer slutsumman att uppgå till?

Jag är rädd för att denna utredning skall framlägga förslag som kommer att kräva mycket stora utgifter av samhället — det blir kanske inte fråga om något tiotal miljoner utan om ett hundratal miljoner eller mer. Under sådana förhållanden vill jag understryka vikten av att man mycket noga planerar utredningen och hål ler den inom rimliga gränser. Den fråga det här gäller har jättedimensioner, och man blir onekligen betänksam inför vad man ger sig in på. Jag vill därför än en gång starkt poängtera betydelsen av planering. Med adress till det nya förvaltningskontoret vill jag sedan säga att jag innerligt hoppas att man där mer än vad hittills skett skall ta hänsyn till riksdagsmännens arbetsmöjligheter här i huset. Sedan förvaltningskontoret kom till har vi blivit av med vårt gamla justeringsrum, och det har i detta våningsplan även företagits en del andra omändringar som gör att kammarens ledamöter snart bara har plenisalen att vistas i. Jag vill rikta en allvarlig vädjan till förvaltningskontoret att i fortsättningen på ett bättre sätt än hittills beakta riksdagsmännens krav på arbetsutrymmen. Vi skall akta oss för att tillskapa ett nytt ämbetsverk här i huset. Riksdagshuset skall vara till för riksdagsmännen,inte för något annat. Jag skulle därför önska att förvaltningskontoret exempelvis tillvaratar våra vaktmästares erfarenheter i stället för att anställa personal utifrån, som inte har möjligheter att tillmötesgå riksdagsmännens berättigade önskemål och krav. Herr talman! Jag har inte något yrkande.
Herr talman! Jag är något förvånad över herr Lundbergs kritik mot förvaltningskontorets sätt att arbeta. Om herr Lundberg studerar vad som skett skall han finna att riksdagens ledamöter sedan förvaltningskontoret började sin verksamhet har fått avsevärt bättre arbetsmöjligheter här i huset än tidigare. Visserligen har inte önskemålet om ett rum åt varje ledamot kunnat tillgodoses, men det är ändå ett betydande antal nya rum som har ställts till förfogande. Vidare har vi fått gehör för förslaget att de utväxter på partikanslierna som funnits här i huset skall förläggas till Rosenbad. Därigenom blir ytterligare rum disponibla för riksdagens ledamöter. Den verksamhet som förvaltningskontoret hittills har bedrivit har siktat till att öka både den enskilde riksdagsledamotens trivsel och hans möjligheter att fullgöra sitt riksdagsmannauppdrag.
Herr talman! Vad jag har påpekat är att det fanns ett justeringsrum just om hörnet till vänster när man går ut från plenisalen till trapphallen. Nu ligger protokollen och slänger inne i skrivrummet vid postkontoret. Var det någon nytta med den ändringen? Vi hade också ett skrivrum intill plenisalen. Det är klart att många vill spela schack och annat, men jag tror att det är viktigare att åtminstone det här våningsplanet står fritt till ledamöternas disposition. Jag hälsar givetvis med tillfredsställelse att partikanslierna i största möjliga utsträckning kommer ur detta hus, men då skall inte rummen fyllas med andra tjänstemän.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det intill plenisalen fanns ett skrivrum, där tio skrivmaskiner var placerade. Vi trodde emellertid att det var en behaglig gärning att i stället ordna med två rum där dessa tio skrivmaskiner bättre kan spridas ut. Visserligen blir gångtiden cirka en minut längre fram och tillbaka än till det gamla rummet, men jag tror uppriktigt sagt, herr talman, att man här i huset förspiller många minuter på mindre betydelsefulla ting. Dessutom har det ställts in två skrivmaskiner även i det gamla rummet. Förändringen måste alltså betyda en ökad service och inte tvärtom, såsom herr Lundberg ville göra gällande.
Herr talman! Jag tror att riksdagen och riksdagens förvaltningsorgan alltför länge har sysslat med diskussioner om var skrivrummen skall ligga, var justeringsrummen skall vara placerade, om partikanslierna skall ligga kvar här i huset, om vi skall ha så eller så många telefoner eller så och så stora riksdagsbänkar. Det är bra att man nu med vissa undantag har kommit över från sådana rätt meningslösa debatter till ett litet större perspektiv och på fullt allvar diskuterar det som för bara ett och ett halvt år sedan nästan var något av ett fult ord, nämligen att det behövs ett nytt riksdagshus för att lösa alla de problem som under hand aktualiserats. Jag har inte så mycket att invända mot vad herr Lindholm här sade. Bara på en punkt vill jag göra en kommentar. I sitt resonemang om den arkitektoniska och stadsplanemässiga utformningen av området tog herr Lindholm såsom utgångspunkt uttalanden från diverse arkitekter som menade, att det bör finnas bebyggelse på Helgeandsholmen. Ja, många arkitekter har ansett detta, men det finns även de som hävdar, att Helgeandsholmen skulle göra sig bäst helt utan bebyggelse. Då skulle den bakomliggande monumentala bebyggelsen — framför allt Slottet — komma bättre till sin rätt. Men den debatten är ju litet grand passerad. Nu har vi det stora granitpalatset här på Helgeandsholmen. Ingen kan säga att riksdagshuset är särskilt vackert, men jag tror att många tycker att det har ett kulturhistoriskt värde, som gör att man inte utan vidare kan från snävt tekniska utgångspunkter bedöma frågan, om huset skall tas bort eller inte. Samtidigt är det klart att det vid denna utredning ganska säkert kommer att visa sig, att den bästa lösningen på problemet är att bygga ett nytt riksdagshus. Då bör man inte — och det har också bankoutskottet sagt ifrån — vara bunden till att detta hus skall ligga här på Helgeandsholmen, ty därmed har man tagit ställning även till rivningsfrågan. Då måste ju det nuvarande riksdagshuset rivas. Jag tycker därför att vi måste föra en förutsättningslös diskussion. Det är visserligen riktigt att det förutom rivningsmöjligheten inte finns så många andra alternativ — placeringen vid Gustav Adolfs torg är förmodligen den enda tänkbara — men den möjligheten bör utredas. I det sammanhanget sade herr Lindholm, och det var närmast det som uppkallade mig, att den estetiska utformningen fick bli en senare fråga. Nu skulle man främst syssla med de ekonomiska och tekniska detaljerna. Det är väl i och för sig en riktig tågordning, men om det enda alternativet till Helgeandsholmen är Gustav Adolfs torg, så måste riksdagen, såvitt jag förstår, handla ganska snabbt. På många håll inom Stockholms stad och bland dem som har intressen knutna till stadsplanen för Nedre Norrmalm råder redan ganska stor otålighet över aft stadsplanen inte har blivit beslutad, och jag tror inte att man är benägen att vänta särskilt mycket längre, utan vill ha ett beslut snarast. I varje fall önskar man något slags meningsyttring från riksdagen, som visar om vi menar allvar med våra planer på att bygga ett riksdagshus vid Gustav Adolfs torg. Därför tycker jag att det är riktigt att ta upp den estetiska och stadsplanemässiga aspekten på frågan, alltså inte den arkitektoniska om hur huset skall se ut, även om givetvis också därvidlag estetiska synpunkter kommer in. Enligt min mening bör riksdagen ta upp konkreta förhandlingar med Stockholms stad så snart som möjligt, innan det blir för sent.

Herr talman! Jag tror att riksdagens förvaltningskontor följer en riktig linje i fråga om var riksdagsbyggnaden bör vara belägen o. s. v., men i övrigt vill jag nog instämma med herr Lundberg. Jag begärde sålunda ordet närmast för att säga följande. Jag har varit 12 år här i riksdagen, men så dåliga arbetsförhållanden för den enskilde riksdagsmannen som nu har jag inte upplevat tidigare. Det finns i praktiken inga andra platser där man under pågående plena kan skriva repliker eller arbeta än trapporna. Jag kan inte förstå varför administrationen skall få breda ut sig så som nu sker. Jag tycker att större delen av riksdagens administrativa organ inklusive dess förvaltningskontor skulle kunna flytta till Rosenbad eller något annat ställe där staten har lokaliteter. Enligt min uppfattning har också riksdagskanslierna brett ut sig alldeles för mycket och jag anser att det skulle räcka med en kontaktman här i riksdagshuset. Vi riksdagsmän måste ju vara här för att kunna rösta, men under tiden måste vi också förbereda anföranden och arbeta med andra angelägenheter. Förhållandena tycks bli värre dag för dag. Vi utlovas förbättringar, men man har anledning hysa bekymmer när det för varje dag blir allt besvärligare att vara riksdagsman.

Herr talman! Jag kan vara överens med utskottet om att det i många fall säkerligen brister i de lokala myndigheternas handhavande av tillsynen av djurskyddslagens efterlevnad och att det torde behövas en personell upprustning för att djurskyddets intressen skall kunna hävdas. Men jag vill ändå, utan att ställa något yrkande, förklara att jag solidariserar mig med motionären när han framhåller att det också kan vara skäl i att undersöka om inte djurskyddslagstiftningen skulle kunna skärpas, så att ingripande kunde ske på ett tidigare stadium när det förekommer vanvård och misshandel av djur. Jag säger detta bl.a. på grund av att det i mitt eget län nyligen varit ett sådant fall av djurplågeri, som har upprört sinnena och kommit oss att fråga, om det inte skulle vara möjligt att ingripa på ett tidigare stadium. Jag har emellertid för någon vecka sedan riktat en interpellation i frågan till justitieministern, och jag ber att få återkomma i ärendet när den interpellationen besvaras.

Herr talman! Fru Renström-Ingenäs har frågat, om jag avser att fasthålla vid regeringens tidigare = tillkännagivna ståndpunkt att ställa den svenska atomenergiverksamheten, däri inbegripet exporten, endast under ITAEA-kontroll. Jag vill svara följande. En av de främsta uppgifterna för det internationella atomenergiorganet, IAEA — till vilket Sverige anslöt sig år 1957 — är att på anfordran övervaka att klyvbart material och anläggningar för nukleärt bruk inte används för militärt ändamål. IAEA har utarbetat särskilda regler som antogs åren 1965 och 1966 för sådan säkerhetskontroll av reaktorer och reaktorbränsle, innefattande såväl naturligt och anrikat uran som plutonium, samt av upparbetningsanläggningar för atombränsle. För närvarande är IAEA i färd med att öka sina resurser och sin erfarenhet för att kunna genomföra en kontroll i större omfattning. Ett antal länder har nyligen träffat s.k. bilaterala samarbetsavtal genom vilka säkerhetskontrollen förts över till IAEA. Slutligen har vissa länder ensidigt ställt närmare angivna atomanläggningar under IAEA :s kontroll. Från nedrustningssynpunkt måste det hälsas med tillfredsställelse att det ena bilaterala kontrollsystemet efter det andra ersätts med IAEA-kontroll. För att säkerhetskontrollen skall få sitt fulla värde måste den vara utformad så att den har världsvid omfattning. Det enda kontrollsystem som har denna karaktär är IAEA:s, som stöds av flertalet stater, däribland de tre ledande atomenergimakterna Amerikas förenta stater, Sovjetunionen och Storbritannien. Från regeringens sida har också i olika sammanhag uttalats att avsikten är att ställa den svenska atomenergiverksamheten under IAEA-kontroll. Sverige har för närvarande samarbetsavtal på atomenergiområdet med Förenta staterna, Storbritannien och Kanada. Samarbetsavtalen innefattar såväl utbyte av tekniska erfarenheter som rätt till leveranser av material och utrustning för nukleärt bruk. I avtalen förbinder sig Sverige att nyttja leveranserna endast för fredligt bruk. För att skapa garantier härför äger vederbörande leverantörsland enligt avtalen rätt att självt kontrollera leveransernas fredliga användning. I avtalen förutses emellertid att kontrollen skall flyttas över på IAEA. Detta skall ske genom trepartsavtal mellan Förenta staterna, Sverige och IAEA respektive Storbritannien, Sverige och IAEA. I oktober förra året erhöll vi från Förenta staterna och Storbritannien var för sig förslag till trepartsavtal med IAEA. Dessa förslag, som är tekniskt komplicerade, har därefter studerats av en arbetsgrupp inom handelsoch utrikesdepartementen. Sedan arbetsgruppen nyligen avslutat sitt arbete har preliminära förhandlingskontakter tagits upp med Förenta staterna och Storbritannien. I samband med överförandet av säkerhetskontrollen till IAEA finns en del problem av såväl teknisk som kommersiell natur att lösa. Innan IAEA byggt ut sitt nuvarande kontrollsystem fanns redan två kontrollsystem, det ena utarbetat av Euratom, .sexmakternas atomorgan, och det andra "av ENEA, OECD:s samarbetsorgan på atomenergiområdet. Euratoms kontroll utövas endast inom sexstatsmarknaden och innebär en övervakning av att klyvbart material används på det sätt som anvisaren uppgett. Enligt samarbetsavtal med Förenta staterna, Storbritannien och Kanada har Euratom åtagit sig garantera att klyvbart material, som under avtalen levereras till Euratomområdet, används endast för fredligt ändamål. ENEA:s kontrollsystem har i princip samma syfte som IAEA:s, men ENEA:s kontrollverksamhet är för närvarande begränsad till dess egna samarbetsprojekt, nämligen reaktorprojekten Halden i Norge och Dragon i Storbritannien samt Eurochemic i Belgien, som är en anläggning för upparbetning av utbränt nukleärt material. Denna kontroll följer med materialet även sedan det lämnat anläggningarna. Den svenska industrien är för närvarande så långt kommen i fråga om tillverkning av reaktorer, reaktorutrustning och bränsleelement att den är rustad för export av sådana varor. En viktig marknad för sådan export är sexstatsområdet. Sverige är dessutom delägare i Eurochemic, som ligger inom sexstatsområdet, och har satsat drygt 16 miljoner kronor i företaget. Vidare förekommer ett betydande utbyte av forskningsrön på atomenergiområdet mellan Sverige och flera av de enskilda sexstatsländerna. Enligt IAEA:s kontrollbestämmeser får material som är underkastat IAEA kontroll i princip föras över till annat land endast om det där blir underkastat IAEA-kontroll eller annan kontroll, som godkänts av IAEA. Något sådant god kännande har ännu icke begärts hos eller lämnats av IAEA. För närvarande godtar ej heller Euratom inom sitt område IAEA-kontroll. Detta innebär att Sverige efter att ha accepterat IAEA kontroll i princip icke skulle kunna exportera material och utrustning till sexstatsmarknaden och att det i praktiken inte heller skulle bli möjligt för oss att upparbeta bränsle i Eurochemic-anläggningen. Material, som lämnar Eurochemic, är enligt ENEA:s regler alltjämt föremål för ENEA-kontroll och blir alltså föremål för dubbelkontroll i Sverige. Jag vill dock nämna att IAEA:s kontrollregler medger vissa möjligheter till dispens i olika hänseenden. Detsamma gäller även i fråga om ENEA:s regler. Eftersom IAEA-kontrollen tillämpats endast en kortare tid har någon praxis rörande tillämpningen av dessa regler och möjligheterna av dispenser inte hunnit utvecklas. Vidare har arbetet på en harmonisering av de olika kontrollsystemen ännu icke påbörjats. Som jag redan anfört avser svenska regeringen att ställa den svenska atomenergiverksamheten under IAEA:s kontroll. Denna skall omfatta inte endast det material och den utrustning som vi enligt samarbetsavtalen med Förenta staterna, Storbritannien och Kanada förvärvat från dessa länder, utan allt klyvbart material och alla atomanläggningar som finns i Sverige. I princip uppställer vi också som villkor att material och anläggningar som levereras till utlandet skall underkastas IAEA kontroll. Sexstatsländerna har emellertid som jag redan anfört inte godtagit IAEA-kontroll, och IAEA har ej heller godkänt Euratomkontrollen som likvärdig med sin egen kontroll. Därför kan det bli nödvändigt att under en övergångstid söka finna särskilda former för kontrollen, så att svensk export till sexstatsmarknaden av bränsleelement och reaktorutrustning för fredligt bruk inte kommer i en sämre situation än motsvarande export från Förenta staterna, Storbritannien och Kanada. Dessa länder har i avbidan på en harmonisering av de olika säkerhetssystemen överlåtit kontrollen av sin materiel inom sexstatsområdet till Euratom. En provisorisk lösning för att tillgodose våra kommersiella intressen måste emellertid utformas så att harmoniseringen av de olika säkerhetssystemen inte fördröjs. Samtidigt därmed bör man söka undvika en dubbelkontroll. För att omedelbart ta upp dessa frågor med bland annat berörda internationella organisationer och leda de fortsatta förhandlingarna med Förenta staterna och Storbritannien har regeringen nyligen utsett en särskild utredningsman, förutvarande statsrådet Hermansson. De problem som nyss berörts kan komma i ett annorlunda läge till följd av utvecklingen vid nedrustningskonferensen i Geneve. Som bekant räknar man allmänt med att ett förslag till ett s.k. icke-spridningsavtal kan komma att läggas fram där inom kort av supermakterna gemensamt. Kontrollaspekterna av ett sådant avtal kan bli betydelsefulla även för kontrollen av den fredliga atomenergiverksamheten över huvud. Det är dock för tidigt att i dag göra något närmare uttalande härom.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för handelsdepartementet för svaret på min interpellation. Det har blivit praxis här i kammaren att man också skall deklarera de känslor varmed man mottar svar från regeringsledamöter, och jag måste säga att det var med blandade känslor jag Iyssnade till handelsministerns anförande i dag, ty jag tycker mig däri skymta en möjlig utveckling som från min synpunkt sett inte är så lyckosam. Det var glädjande att höra statsrådets försäkran att regeringen står fast vid sin så ofta både här i kammaren och i intiernationella sammanhang manifesterade uppslutning bakom FN och dess organ. Något annat var inte väntat, och jag är säker på att regeringen är helt ärlig i sin uttalade önskan att stödja FN-arbetet i alla dess former och att etter förmåga bidra till FN:s styrka och framgång och uppbyggandet av dess auktoritet. Jag blev därför både överraskad och bekymrad när jag söndagen den 8 januari i tidningen kunde läsa att den svenska regeringen, trots att Sverige i princip godkänt att FN:s atomenergiorganisation i Wien skulle vara det kontrollorgan som anlitades för den svenska verksamheten på atomenergiområdet, nu vore på väg att modifiera sitt ståndpunktstagande. Jag blev överraskad, ty ett sådant handlingssätt stod i strid med alla officiella svenska uttalanden som jag har kännedom om. Så sent som i årets statsverksproposition gjorde handelsministern ett sådant uttalande i samband med redogörelsen för pågående diskussioner om avtal med Amerika om att den inspektion av den svenska verksamheten på detta område som USA utövar nu skulle komma att överföras till internationella atomenergiorganet IAEA. Handelsministern ger uttryck för sin tillfredsställelse härmed och säger att detta överensstämmer med Sveriges allmänna strävanden att få till stånd en vidgad internationell kontroll av klyvbart material. Inga inskränkningar i fråga om kontrollens tillämpningsområde har vare sig då eller i andra sammanhang angivits från svensk sida. Jag blev bekymrad, eftersom det förebådade svenska handlingssättet inte finge ses som en isolerad svensk angelägenhet. Det berör också FN och kan i någon mån bidraga till att urholka dess auktoritet. Om Sverige, som alltid ansetts vara en pålitlig FN-stat, gör ett avsteg, kan detta få en prejudicerande verkan i världen. Det svar vi nu lyssnat till visar att handelsministern kan tänka sig att göra avsteg från vår principiella inställning i kontrollfrågan och eventuellt undandra framtida svensk export från det intiernationella kontrollorganet och i stället låta det regionala EEC-organet överta kontrollen vid affärer med EEC marknaden. Det finns givetvis inga formella hinder för ett sådant förfaringssätt. Jag har noggrant läst IAEA-stadgan och funnit att den är försedd med många »bör» och få »skall» i fråga om användandet av dess tjänster. Det måste så vara, eftersom alla när stadgan antogs väl visste att varken USA eller Ryssland skulle tillåta kontrollverksamhet på sina områden. FN har den makt dess medlemmar ger organisationen och inte mer. Det var ett amerikanskt initiativ som gav upphov till verksamheten. Det var nämligen på förslag av president Eisenhower år 1953 i FN:s generalförsamling som beslut fattades om upprättande av internationellt samarbete på atomenergiområdet. Stadgan för ett sådant organ antogs av FN år 1956, och år 1957 beslutade vi här i riksdagen om principiell anslutning. Jag hoppas att vi skall komma att fira detta tioårsjubileum på ett värdigt sätt. Jag nämnde att Sverige åtnjuter internationellt anseende som trogen FN-stat och vill nu belysa hur detta förtroende byggts upp genom vårt lands agerande t.ex. vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve åren 1965—1966. Det kan man följa i de av utrikesdepartementet utgivna aktstyckena, Utrikesfrågor. Den 27 oktober 1965 höll ambassadör Myrdal som talesman för den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i politiska utskottet ett uppmärksammat anförande. Som alltid vid diskussioner om provstopp och nedrustning kom kontrollfrågan in i bilden. Fru Myrdal uttryckte tillfredsställelse med att IAEA fanns och över att formen för lämplig kontroll redan accepterats genom att bestämmelserna härom antagits. Hon meddelade att Sverige beslutat ansöka om IAEA-kontroll — sålunda internationell kontroll — av landets hittills bilaterala avtal på detta område. Samtidigt uttalade hon sin delegations varma förhoppning att alla deltagande stater skulle gå med på att underställa sina atomkraftsprogram IAEA-kontroll. Jag citerar vidare: »Allmänt godtagande av IAEA-kontroll skulle utgöra ytterligare ett steg av stort praktiskt värde. Huvudsyftet måste vara att kraftfullt uttrycka denna församlings önskan att avgörande steg mot ett stopp av kärnvapenkapplöpningen och en minskning av kärnvapenhotet tages inom en nära framtid.» Då behövs IAEA; detta har också handelsministern i sitt svar i dag understrukit. Den 10 augusti 1966 diskuterades återigen dessa frågor i Genéve.

Vi har alltså hårt drivit den svenska linjen att endast det internationella kontrollorganet kan åtnjuta förtroende bland alla stater. Alla regionala anspråk på att själva få utöva kontroll över regionens egen verksamhet kommer därmed obönhörligen att betraktas med misstro av åtskilliga andra stater. | Handelsministern säger att regeringen avser att ställa den svenska atomenergiverksamheten under TIAEA-kontroll och att den skall omfatta allt klyvbart material och alla atomanläggningar som finns i Sverige samt även exporten. Detta är bra. Sedan får vi emellertid höra att enligt IAEA:s kontrollbestämmelser material som är kontrollerat av IAEA icke får föras över till an nat land med mindre än att TAEA-kontrollen följer med, såvida inte IAEA godkänner att ett annat kontrollorgan anlitas. Men IAEA har icke godkänt kontroll av Euratom. Man har inte ens frågat, om IAEA skulle lämna ett godkännande. Om vi, enligt vad handelsministern här uppger, ställer allt vårt material under ITAEA-kontroll uppkommer ett annat problem. Då hindras vår export till EEC-marknaden, eftersom EEC bara godkänner sin egen komntrollapparat. Som en svag möjlighet antydes att IAEA kanske kan ge dispens, men därom vet man ingenting, eftersom man ej undersökt saken. Under alla förhållanden avser man att anlita Euratom för att få sälja på marknaden. Så gör de stora länderna, och vi kan inte ställa vår export i ett sämre läge än deras. Det är väl bedrövligt att därför att USA inte vill skapa irritation mot sig från EEC, nu när USA självt är upptaget av sitt asiatiska äventyr, så godkänner Amerika förhållanden, som de i princip ogillar, och sen gör alla andra likadant. Tänk om USA, som en gång tog initiativ till IAEA:s bildande, i stället hade krävt att det internationella kontrollorganet respekterades och alla vi andra följt detta exempel! Då hade det verkligen blivit en press på EEC-staterna att harmonisera sig till IAEA. Nu påstås det att USA i Geneve kommer att lägga fram förslag om att alla kärnvapenfria makter skulle förbinda sig att tillåta internationell kontroll. Av EEC-länderna skulle, om ett sådant förslag lades fram och om det godkändes, Frankrike ensamt ha kvar EEC-kontrollen. Men härom vet vi ännu ingenting, utom att åtminstone Västtyskland skulle kraftigt protestera mot ett sådant förslag. Nu säges att vårt antagande av Euratoms kontroll skall utformas så, att harmoniseringen inte fördröjes. Hur skall det gå till? Om alla fogar sig efter EEC ländernas krav om ensamrätt till kontroll på den marknaden har de inte stor anledning att ändra sig. Först om flera länder, gärna med Sverige i spetsen, håller fast vid FN-organet kan en harmonisering påskyndas. Jag sade att ett svenskt ställningstakande kunde bli prejudicerande. Andra små stater menar kanske att »kan Sverige så kan vi». Och om det blir flera regionala kontrollorgan i öst eller kanske i Arabländerna om några år, hur gör vi då, därest det där finns möjligheter till nya marknader? Hur skall dessa regionala kontrollapparater bedömas i världen? Jag förstår mycket väl handelsministerns dilemma, eftersom jag är medveten om de stora problem som vår exportindustri har att kämpa med. Initialkostnaderna för frambringande av de produkter som snart kan börja exporteras är stora, och handelsministern är säkerligen utsatt för en stark press. Jag förmodar att hur handelsministern än ställer sig blir det kritik från oppositionen. Om handelsministern inte gör upp affären med hänsyn till EEC-marknaden blir det ett larm om »åsidosättande av svenska ekonomiska intressen». Om handelsministern inte i första hand tänker på IAEA utan gör upp affären med EEC, är det troligt att kritiken inte kommer förrän ett avtal är säkert undertecknat. Men då lär vi få höra talas om »bristande idealitet», »svek mot internationella ideal» o.d. — så brukar ju diskussionerna gå. Jag vore ändå tacksam att få veta, hur handelsministern tänker sig att ett godkännande av Euratom skall utformas för att inte fördröja en slutlig internationell lösning av problemet. Hur blir det, om IAEA inte godkänner att Euratomkontrollen användes? Kan man tänka sig att Euratom kan ge dispens? Den utredning, som handelsministern men inte jag har tillgång till, kanske kan ge någon ledning för bedömandet av dessa spörsmål.

Herr talman! Om fru Renström-Ingenäs mottog mitt svar med blandade känslor, så var min reaktion när jag lyssnade till hennes anförande desto mera entydig: jag kände mig uteslutande överraskad. Jag trodde att jag hade uttryckt mig alldeles klart i svaret till från Renström-Ingenäs, men så tycks inte vara fallet. Det föreligger tydligen vissa missförstånd, som jag är angelägen rätta till.

Detta stod alltså i tidningen, fru Renström-Ingenäs. Men vad som finns att läsa i pressen är ju inte alltid riktigt. Också jag kände emellertid en viss oro när jag läste denna artikel, och jag ringde därför upp tidningens chefredaktör och skickade även omedelbart in en otvetydig dementi på denna punkt. Jag tror att den infördes redan dagen därpå. Detta kanske inte uppmärksammades av fru Renström-Ingenäs, och jag förstår att det i så fall kan vara en av anledningarna till de missförstånd som föreligger i detta avseende. Om jag hörde rätt sade fru Renström Ingenäs — och därvidlag tror jag att hon gör sig skyldig till ett annat missförstånd — att hon ur mitt svar utläste att vi under alla förhållanden avser att anlita Euratom. Detta står ingenstans i mitt svar, fru Renström-Ingenäs. Jag sade att vi i stället vill finna en provisorisk lösning för att undvika att våra kommersiella intressen inte samtidigt kan iakttas. Jag underströk emellertid uttryckligen att det är fråga om en till fällig lösning och att denna måste utformas på sådant sätt, att den varken fördröjer eller förhindrar harmoniseringen av de hittillsvarande säkerhetssystemen till det IAEA-system som nu finns. Nu frågar fru Renström-Ingenäs hur detta skall gå till. Ja, i detaljer vet jag inte hur det skall utformas.

Hade vi känt till lösningen, skulle det inte ha funnits någon anledning att tillsätta en utredningsman. Det är dock inte bara vi som avgör dessa saker, utan vi har också att ta hänsyn till parter på andra sidan förhandlingsbordet. Jag kände mig betydligt mera lugnad när jag ursprungligen läste fru Renström-Ingenäs” interpellation, där det i en passus uttryckligen uttalas föllande: »Sverige bör därför enligt min mening förkasta Euratomkontrollen i princip. Om man nödgas kompromissa i ett sådant fall då detta är enda möjligheten till försäljning skulle måhända någon form av dispens kunna tillämpas.» Ja, detta är en möjlighet som undersöks närmare.

Det skulle ändå vara rätt orimligt, om USA, Storbritannien och andra länder för sin egen del skulle godta Euratomkontrollen under en övergångstid men föreskriva att Sverige icke fick nöja sig med den. På detta sätt skulle man slå ut den svenska exportindustrien. Det är detta dilemma som vi måste finna en lösning på. Hur skall vi tillgodose vår principiella inställning att få till stånd en enhetlig internationell kontroll på detta område och samtidigt förhindra att den svenska exportindustrien inte från början blir utslagen på vissa marknader? Fru Renström-Ingenäs använde här lång tid för att citera Alva Myrdal, men säkert vet fru Renström-Ingenäs att ett interpellationssvar inte läggs fram i riksdagen utan att alla regeringsledamöter varit i tillfälle att uttala sin mening om svaret och ställt sig bakom detta. I det här fallet har vi haft mycket ingående överläggningar — jag tror inte att jag avslöjar någon hemlighet om jag säger det — och Alva Myrdal har varit helt ense med mig om att den utformning, som svaret till fru Renström-Ingenäs erhållit, överensstämmer med hennes uppfattning lika väl som med min och regeringens i övrigt.

Herr talman! Jag trodde att en ambassadör icke talade som privatperson utan gav uttryck för vad hon enligt regeringens instruktion fått i uppdrag att säga. För övrigt har handelsministern i dag i stort sett framfört synpunkter liknande dem som jag refererade när det gäller statsrådet Myrdals uttalanden vid nedrustningsförhandlingarna. Även i handelsministerns andra anförande återkom emellertid det där resonemanget om att vi måste handla så, att vår exportindustri inte kommer i sämre situation än Förenta staternas. Och de har ju överlåtit kontrollen av sitt material inom sexstatsområdet till Euratom, och jag tänkte mig därför att meningen alltså skulle vara att Sverige på samma sätt överlät kontrollen av sitt material till Euratom. Om IAEA icke godkände detta därför att vi ställt vår verksamhet under IAEA-kontrollen — åtminstone diskuteras ett avtal därom — föreställde jag mig att det skulle kunna uppstå en konflikt som icke vore lätt att lösa, och jag kände mig oroad av detta. Det är, som jag redan påpekat, givet att den svenska industrien på allt sätt bör understödjas från samhällets sida. Det är möjligt att det därvid under övergångstiden ej finns någon annan utväg än den jag lite resignerad anförde i min interpellation — nämligen att kompromissa och söka dispens. Men ännu vet man ej alls om någon dispens kan erhållas vare sig från IAEA eller Euratom eftersom ingendera tillfrågats — och det alarmerade mig ytterligare. I AB Atomenergis årsredogörelse heter det att bolaget i alla de fall, där så är möjligt, tillämpar affärsmässiga principer men att marknadsförhållandena på atomenergiområdet ännu så länge vore svårbedömbara och att andra faktorer än de rent kommersiella kunde bli utslagsgivande. Med anledning av detta uttalande framkastade jag i min interpellation den tanken att, när det gäller export av strategiskt viktiga varor, vanliga kommersiella bedömningsgrunder kanske inte kan tillämpas helt utan att man får försöka leta sig fram efter andra linjer. Jag tackar emellertid herr handelsministern ännu en gång för det utförliga svar jag har fått, och jag önskar att herr handelsministern måtte finna den allra bästa lösningen av frågan, både kortsiktigt och sett i det långa perspektivet.
Herr talman! Jag hoppas att jag nu, efter att ha lyssnat till fru Renström Ingenäs” senaste anförande, med rätta kan konstatera att vi egentligen är helt överens. Det går inte att bedöma frågan efter en lösryckt mening i mitt interpellationssvar; då kan naturligtvis missförstånd uppkomma. Jag har aldrig sagt att, eftersom Förenta staterna och Ka nada i avbidan på en harmonisering — en sådan eftersträvar de ju också — av olika säkerhetssystem överlåtit kontrollen av sitt material på sexstatsområdet till Euratom, detta är den enda lösning som vi kan tänka oss. Jag har tvärtom framhållit att en provisorisk lösning för att tillgodose våra kommersiella intressen måste utformas så, att harmoniseringen av de olika säkerhetssystemen inte fördröjs. Det är en rätt viktig sak, och hade det endast funnits det alternativet, att vi skulle vara tvungna — kanske bara för en kortare tid — att låta ett sexstatsland utan vidare ersätta Euratomkontrollen med en IAEA-kontroll utan att ens erhålla dispens från IAEA, då hade vi fått tänka oss för två gånger. Och då hade vi väl knappast heller behövt föranstalta om en särskild utredning, såsom jag här betonat att vi har gjort därför att det inte endast föreligger ett enda alternativ. För min del kan jag se andra lösningar, men eftersom det ändå är fråga om en förhandling, hoppas jag att fru Renström-Ingenäs förstår att jag inte vill närmare precisera de andra typer av lösningar, vilka samtidigt inte fördröjer en internationell kontroll, som jag kan tänka mig vid sidan om dem som accepterats av de nämnda stormakterna.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat, om jag uppmärksammat den relativt stora utbredningen av kriminalitet hos personer med abnorma sexuella beteendemönster och om jag vill medverka till att uppmärksamhet i större utsträckning än hittills ägnas åt frågan om att ta om hand dessa personer i speciellt inträttade hem, där de kan få lämplig tillsyn och vård. I sin interpellation säger herr Börjesson, att man i pressen allt oftare får ta del av redogörelser för upprörande kriminalfall, i vilka människor med sexuellt beteendemönster som avviker från det normala varit inblandade. Jag vet inte om herr Börjesson grundar sitt uttalande på några sifferuppgifter. Jag kan dock nämna att antalet sedlighetsbrott som kommit till polisens kännedom visat endast små variationer under de senaste 5 år, för vilka statistiska uppgifter publicerats. Samhällsreaktionen mot olika former av otukt och andra sedlighetsbrott regleras i brottsbalken. Herr Börjessons fråga gäller emellertid möjligheterna att ta hand om personer med sexuella avvikelser för vård utan att de dömts för något brott. Den vård som kan komma i fråga är psykiatrisk vård. Riksdagen har förra året antagit lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall; som noga anger förutsättningarna för att en psykiskt sjuk person skall kunna beredas sådan vård oavsett sitt eget samtycke. Villkoren är att sluten psykiatrisk vård är oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till att en viss s.k. specialindikation föreligger. Bland specialindikationerna märks dels att den sjuke uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt till följd av sjukdomen och kan få sitt tillstånd avsevärt förbättrat genom vården eller avsevärt försämrat om den uteblir, dels att den sjuke till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa eller eget liv. Den sistnämnda specialindikationen är tillämplig vid fara för sexuella övergrepp. Lagstiftningen ger alltså vissa möjligheter att bereda psykiskt sjuka med sexuella avvikelser vård oavsett deras samtycke. Den slutna psykiatriska vården bereds på sjukhus. Om herr Börjesson med sin interpellation vill aktualisera bestämmelser om frihetsberövande vid sexuella avvikelser i andra fall än då brottsbalken eller lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall är tillämplig, vill jag svara att jag inte är beredd att medverka till åtgärder i den riktningen.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
Jag vill påpeka att interpellationen grundar sig på vissa tidningsuppgifter om kriminalfall, där just människor med abnorma sexuella beteendemönster varit inblandade; detta torde klart ha framgått av innehållet. Statsrådet erinrar i sitt svar om att antalet sedlighetsbrott, som kommit till polisens kännedom, visat endast små variationer under de senaste fem åren. Jag anser inte att detta förringar behovet av att speciell uppmärksamhet ägnas åt dessa problem, Särskilt vill jag understryka vikten av att samhällsreaktionen tar sikte på förebyggande åtgärder, Statsrådet hänvisar till de fall, som kommit till polisens kännedom och som alltså varit klara sedlighetsbrott. Vad jag menar, och även framhåller i min interpellation, är att det visat sig att många personer under långa tider varit kända för sina abnorma sexuella beteenden utan att någon åtgärd vidtagits innan vederbörande gjort sig skyldiga till direkta brott. Dessa brott är som bekant alltför ofta av mycket grov art. Statsrådet anför de två specialindikationer som måste föreligga om en per son skall kunna underkastas psykiatrisk vård även mot sitt eget samtycke. Den ena av dessa indikationer är att den sjuke till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa eller eget liv. Enligt min mening gäller denna indikation just för personer som både av polisen och av allmänheten är kända för sin sexuella abnormitet. Följaktligen anser jag det inte försvarbart att man väntar tills vederbörande gjort sig skyldig till ett grövre brott, till direkta sexuella övergrepp, med de i många fall mycket ödesdigra konsekvenser som kan följa. Dessa människor bör komma under vård innan något händer. Jag vill bestämt understryka, att min avsikt ingalunda är att aktualisera regler om frihetsberövande vid sexuella avvikelser i andra fall än då brottsbalken eller lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård är tillämplig.

Att man förfar på detta sätt trots kännedom om personens sjukliga avvikelser finner jag vara en brist, och det är i detta avseende som man enligt min mening måste ägna större uppmärksamhet åt dessa frågor. Inte minst olyckligt är det, att dessa personers aktiviteter inte sällan riktar sig mot minderåriga. Det borde vara en självklar skyldighet för samhället att skydda allmänheten mot de faror, som kan vara förknippade med sådana sjuka individers beteende. Jag vill uppre pa, att detta självfallet gäller människor som är kända både av ordningsmakten och av den närmaste omgivningen för sina avvikelser. I många fall kan till och med sporadisk vård vid sjukhus vara tillräcklig, d.v.s. att personen i fråga infinner sig för behandling utan att bli direkt intagen. Under alla förhållanden bör det vara angeläget att mer än hittills se till att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att söka nedbringa de många gånger grova förseelser mot andra människor, som en sjukdom av denna art kan leda till. Jag hoppas att statsrådet delar min uppfattning och medverkar till att de möjligheter, som lagen erbjuder, också utnyttjas framför allt i förebyggande syfte.
Herr talman! Jag har anledning notera att herr Börjessons i Falköping avsikt med interpellationen tydligen inte har varit att aktualisera bestämmelser om frihetsberövande på grund av sexuella avvikelser i andra fall än då brottsbalken eller lagen om beredande av psykiatrisk vård i vissa fall är tilllämplig. När man läste interpellationen kunde man lätt få den uppfattningen. Enligt min mening var interpellationen oklar på den punkten. Jag skall nu inte gå närmare in på denna fråga. I mitt svar har jag klart angivit vilka vägar vi i dag går fram på och vilka metoder som tillämpas när det gäller personer som bör och kan omhändertagas av de skäl som herr Börjesson i Falköping angivit. Som jag redan sagt anser jag att de nuvarande lagbestämmelserna i dessa avseenden är till fyllest.
Herr talman! Jag vill uttrycka min glädje över att det nu blivit klarlagt att avsikten med min interpellation in te var att aktualisera bestämmelser om frihetsberövande vid sexuella avvikelser i andra fall än då brottsbalken eller lagen om beredande av sluten vård i vissa fall är tillämplig. Som socialministern framhållit har vi en lagstiftning som ger möjligheter att bereda vård åt psykiskt sjuka människor med sexuella avvikelser, oavsett deras samtycke, Men detta skall ske i form av sluten psykiatrisk vård, d.v.s. vård på sjukhus.

Vi skall inte heller glömma att de människor det här gäller så länge de är sjuka kan smitta ned sin omgivning, och det gäller därför att se till att detta inte sker.

Herr talman! I de likalydande motionerna I:4 och II:6 föreslås att riksdagsledamot skall få tillfälle att vara närvarande i utskottet, när ledamotens motion behandlas där, samt att riksdagsledamot som inte är ordinarie 1edamot av eller suppleant i utskottet skall få tillfälle att närvara vid visst utskotts sammanträden. Varje riksdagsledamot har bakom sig en stor skara väljare, som givetvis har valt sin förtroendeman för att han eller hon i riksdagen skall arbeta för de samhällsreformer man gemensamt eftersträvar, Väljarna förutsätter givetvis då att deras förtroendevalda ombud får rätt att arbeta på lika villkor som övriga ledamöter. Det huvudsakliga arbetet här i riksdagen är ju också förlagt till utskotten. Det vore därför naturligt att varje riksdagsledamot fick plats i något utskott. De flesta riksdagsledamöter har också det. Många är ordinarie 1edamot och t.o.m. suppleant i flera utskott. Sådana ledamöter däremot som tillhör ett minoritetsparti är helt eller delvis avstängda från utskottsarbetet. Jag vill här bara erinra om att kommunisterna, som i denna kammare har åtta mandat och ungefär 230 000 väljare bakom sig, endast har en suppleantplats. Enligt min mening måste nuvarande förhållanden vara felaktiga, eftersom varje riksdagsledamots erfarenhet och arbetskraft givetvis måste tillvaratagas och utnyttjas.

I motionerna begäres först och främst sådana ändringar i riksdagsstadgan att riksdagsledamot skall få närvara vid utskotts överläggningar när ledamotens egen motion behandlas.

Men redan i nästa mening ändrar man sig och säger: »Detta har emellertid endast skett undantagsvis; ...» Det senare påståendet är nog mest med sanningen överensstämmande. I boken »Samhälle och riksdag» påpekar också professor Nils Stjernquist mycket riktigt i fråga om motionärs närvaro i utskott att det torde alltjämt ännu höra till undantagen att ett utskott anmodar en motionär att infinna sig eller att motionären själv begär att få komma. När 1946 års sakkunniga i sin utredning över riksdagens arbetsformer behandlade motionärs närvaro i utskott menade man att praxis skulle få utveckla sig fritt utan särskilda bestämmelser. Men man betonade: »Vi vilja emellertid framhålla att redan nu förefintlig möjlighet i större utsträckning än hittills torde böra utnyttjas.» Av vad jag sagt tidigare framgår med all tydlighet att en dylik praxis inte har utvecklat sig och att motionär mycket sällan blir kallad till något utskott. Många kolleger som jag talat med har inte ens känt till att man kan få närvara vid utskotts sammanträde när egen motion behandlas. Enligt min mening skulle det vara av stor nytta för utskott att eventuellt kunna få kompletterande upplysningar rörande motion som behandlas, liksom det givetvis för motionären många gånger kunde vara av stort intresse att ta del av utskottets diskussion och, för all del, även av argumenten när man behandlar motionen. Många onödiga diskussioner skulle då säkert kunna undvikas i denna kammare, och kanske debattiden därigenom skulle förkortas. Vad beträffar förslaget att riksdagsledamot, oberoende av om han eller hon är ledamot eller suppleant i något utskott, skulle få närvara vid visst utskotts sammanträden, finner jag inte att det skulle vara något så stort problem att lösa. Det är väl 10—15 ledamöter i denna kammare som inte har någon utskottsplacering. Med litet god vilja och sinne för demokrati skulle säkert suppleantplatserna kunna utökas så att varje riksdagsledamot bleve utskottsplacerad, alltså utan rösträtt i utskottet men med yttranderätt. Varje riksdagsledamot, särskilt den som är nyvald, skulle på detta sätt kunna följa ett utskotts arbete. Det är ju inte otänkbart att ett minoritetsparti kan bli stort och att den som tillhör ett sådant parti i framtiden kan få en ordinarie plats. Han skulle då redan vara insatt i arbetet. Redan vid 1929 års riksdag var en motionär av den uppfattningen att en riksdagsman borde ha rätt att delta i överläggning inom annat utskott än det vederbörande själv tillhörde, dock utan rätt att delta i besluten. Motionären skrev att från denna ideella fordran borde man icke avlägsna sig längre än som av tekniska skäl verkligen vore nödvändigt. I årets motion begärs endast den demokratiska rättigheten att motionär utan begäran skall få rättighet att närvara när hans motion behandlas och att varje riksdagsledamot skall få utskottsuppdrag. En känd ledamot, som för övrigt nu tillhört denna kammare i 20 år, sade en gång att en riksdagsman, om han eller hon skall ha någon möjlighet att inverka på ett beslut i något ärende, strängt taget måste ha varit med om beslutet i utskottet. Det kanske är litet överdrivet. Men som jag förut framhållit är riksdagsarbetet till betydande del förlagt till utskotten, och en riksdagsledamot måste ju ges tillfälle att arbeta i detta hus. Det heter i konstitutionsutskottets välvilliga skrivning över motionen, att enligt utskottets mening är det »otvivelaktigt av värde, att utskotten kan, där de finner skäl därtill, låta en motionär eller annan ledamot närvara vid förhandlingarna». Min förhoppning är att motionen fäst de ärade kammarledamöternas uppmärksamhet på möjligheten att få närvara vid utskotts sammanträde, då motion behandlas eller eljest om ledamot har intresse av någon viss fråga. För egen del kommer jag att utnyttja denna rätt, och med hänsyn till den välvilliga skrivning och den rekommendation som utskottet gör i sitt utlåtande tror jag inte att man kommer att neka mig eller annan ledamot, som inte tillhör ett utskott, att närvara. Då vidare hela utskottsorganisationen är föremål för grundlagberedningens övervägande och med all säkerhet samtliga ledamöter i den blivande enkammarriksdagen kommer att få tillhöra ett utskott har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Då herr Rubin inte ställt något yrkande skall jag söka medverka till att vi inte får en onödig diskussion i kammaren om föreliggande utlåtande.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

Herr talman! Samtliga ledamöter av denna kammare — liksom medborgarna över huvud taget har givetvis ett stort intresse av att få en bättre fungerande demokrati. För min del har jag väckt en motion, II: 476, där jag tagit upp två principiella problem i sammanhanget. Först och främst har jag föreslagit att samtliga riksdagens utskott skulle få möjlighet att — såsom nu är fallet med utrikesutskottet — kalla vederbörande statsråd för hörande, när utskott har att behandla frågor som gäller en viss proposition. Av utlåtandet framgår att författningsutredningen behandlade problemet. Utskottet skriver vidare: »Det är ofrånkomligt att frågan blir föremål för övervägande under det fortsatta arbetet på en ny författning, vilket numera pågår genom grundlagberedningen.» Jag finner det emellertid märkligt att konstitutionsutskottet inte funnit anledning att deklarera någon som helst prin cipiell uppfattning i denna fråga. Konstitutionsutskottet är dock det riksdagens organ som har den grundlagsvårdande funktionen och som har möjlighet att påverka utvecklingen därvidlag.

Det är möjligt att riksdagens grundlagsfäder har handlat på detta sätt för att visa att yngre riksdagsmän inte skall ta upp konstitutionella frågor; sådant hör inte dem till. Man kanske har menat det som något slags prickning. Jag tror emellertid att svenska folket uppfattar saken helt annorlunda. Det tar nog lätt det hela som ett bevis på bristande intresse från utskottets sida för principiellt viktiga frågor om hur demokratien skall fungera. Enligt min uppfattning är en sådan arbetsmetodik i ett utskott inte ägnad att öka vare sig utskottets eller riksdagens anseende. Herr talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen. Jag skall därför inte yrka bifall till denna, men jag har ändå inte velat underlåta att framföra dessa synpunkter.

Herr talman! I den fråga vi nu diskuterar har herr Krönmark väckt en motion, som nära ansluter sig till den diskussion som har pågått i anledning av författningsutredningens betänkande. Just nu befinner vi oss i ett skede där vi diskuterar författningsfrågorna i deras stora sammanhang. I detta läge har inte utskottet ansett sig böra ta ställning i denna delfråga. Jag vill emellertid försäkra herr Krönmark att någon diskussion om en värdering av ledamöterna med hänsyn till om de är yngre eller äldre inte har förekommit i utskottet när vi har behandlat frågan som sådan. Herr Krönmark har inte framställt något yrkande.

Herr talman! Utskottens arbetsformer har visat sig fungera väl, säger konstitutionsutskottet i sitt utlåtande och låter detta bli motivering för att avstyrka vårt motionsförslag om en förutsättningslös utredning av möjligheterna till s.k. offentliga hearings. Vi som har motionerat om en sådan reform har ingenting att invända. Vi tycker inte alls att utskotten fungerar dåligt. Tvärtom tror vi att de är mycket effektiva instrument i den parlamentariska beslutsprocessen i vår riksdag. Vi tror emellertid också att arbetsformerna, när det gäller utskotten precis som när det gäller andra inslag i vår författning, måste och kan utvecklas för att därmed bli ännu bättre. Det är denna tanke som ligger bakom vår motion. Vi menar att utskotten skall kunna inkalla statsråd, departementstjänstemän och andra tjänstemän, ämbetsmän och personer från näringsliv och enskilda organisationer o. s. v. för att i utfrågningens form skaffa sig sakupplysning. Vi menar — och det är det principiellt nya i tankegången — att de utfrågningar som sålunda kommer till stånd skall kunna vara offentliga. Möjligheten att tillkalla experter för föredragningar finns redan i dag, och i samband med sådana föredragningar är det vanligt att man ställer frågor och också får svar. Vi vill att företeelsen skall bli en institution och att föredragningarna samtidigt skall breddas och få formen av vad vi i brist på bättre har kallat utskottsförhör. Man kan också kalla dem utfrågningar. Inte bara ämbetsverkens chefer och andra ledande ämbetsmän inom förvaltningen, vilka det för närvarande huvudsakligen rör sig om, skall kunna kallas, utan även folk på poster lägre ned, inte minst folk som arbetar ute på fältet.

Dessutom skall utskotten kunna kalla till sig statsråd. Skälet till att vi anser att dessa utfrågningar bör vara offentliga är att vi tror att de upplysningar som kommer fram kommer att vara av stort intresse och för allmänheten innebära en mycket god information. Vi tror att en mera ingående upplysning än man kan åstadkomma i en kammare skulle kunna resultera i ett fördjupat politiskt intresse och i en kanske mera kvalificerad politisk debatt. En ofta hörd invändning mot förslaget är att det vid ett genomförande skulle innebära att den avspända och konstruktiva debatt som föres i utskotten skulle försvinna. Att möjligheterna till kompromisser och sammanjämkningar skulle gå förlorade i och med att förhandlingarna bleve öppna för press, radio, TV och allmänhet. En annan invändning är att utskotten genom att göra förhandlingarna offentliga skulle få sämre informationer än de i dag får. Detta skulle bero på att vissa upplysningar inte kan lämnas offentligt. Jag är dock övertygad om att dessa invändningar bygger på missuppfattningar om vad förslaget innebär, missuppfattningar som i och för sig är naturliga med tanke på att frågan inte har diskuterats något nämnvärt i den svenska debatten. Vi har nämligen aldrig avsett att alla utskottsförhandlingar skulle vara offentliga. Förslaget bör inte gälla utskottens egna överläggningar och beslut, utan offentligheten bör självfallet reserveras för den del av förhandlingarna som omfattar utfrågningar. Men inte heller alla dessa utfrågningar bör vara offentliga, utan i ämnen, där man tvingas inhämta upplysning av konfidentiell natur, såsom inom det utrikespolitiska, försvarspolitiska eller annat område, skall förhandlingarna vara slutna. Frågan om hur ett beslut skall fattas om huruvida förhandlingarna skall vara öppna eller slutna bör utredas av grundlagberedningen; själva lutar vi snarast åt den uppfatiningen att man skulle kunna låta en kvalificerad majoritet i ett utskott besluta i saken. Då skulle man slippa ifrån den svårighet som naturligen uppstår i en parlamentarisk demokrati, nämligen att regeringens representanter i utskottet ständigt skulle motsätta sig utfrågningar när dessa kunde vara mindre fördelaktiga för regeringen och vice versa för oppositionen. Man kan givetvis också tänka sig att fastslå vissa kriterier för när utskottsförhandlingarna skall vara offentliga och inte. Jag nämnde i början en fråga som jag tror skulle kunna vara av intresse för ett offentligt utskottsförhör, nämligen det högre undervisningsväsendet. Jag tror ait detsamma gäller även den övriga undervisningen. Jag är t.ex. övertygad om att en eller flera dagars noggrann penetrering av hur grundskolereformen har verkat, varvid repre sentanter för såväl skolmyndigheterna som de politiska instanserna, lärare, målsmän och elever fick utveckla sina synpunkter på hur undervisningen fungerar, skulle tilldra sig mycket stort intresse från allmänhetens sida. Statsutskottet kommer förmodligen snart att kalla till sig chefen för SIDA för att höra hans synpunkter på verkningarna av regeringens nedprutningar på SIDA:s anslagskrav. Här har vi ett annat bra exempel på en fråga som allmänheten skulle vara mycket intresserad av att få höra penetreras i ett utskottsförhör. Detta gäller inte bara dem som vill att vi skall satsa mera på uhjälpen utan kanske i lika hög grad dem som är skeptiska till våra insatser. Det ansvariga statsrådet skulle vid utfrågningen få lämna en redogörelse för vilken bedömning som gjorts i budgeten. SIDA:s chef skulle få redogöra för konsekvenserna av nedprutningarna, hur man skall annullera kontrakt som ingåtts, hur man skall förklara att man tvingas bryta de mer eller mindre bindande muntliga löften som givits etc. Experter på familjeplaneringens område skulle få redogöra för de föreliggande planerna och för vilka expansionsplaner som finns. En mera utförlig utfrågning av personer som arbetat ute på fältet med vårt u-landsbistånd skulle kunna tillföra debatten material av stort intresse. Detsamma gäller de synpunkter som kan anföras av näringslivet, missionen och andra fria organisationer. Detta är endast ett par exempel på frågor, som jag tror att allmänheten skulle ha det största intresse av att få belysta vid en utskottsutfrågning. Dessa upplysningar om vad organisationer, ämbetsverk och andra tycker i de politiska frågorna finns redan i dag i remissvar, utskottsutlåtanden, utredningar och annan litteratur. Men man kan knappast säga att de är särskilt lättillgängliga. De skulle genom utskottsförhör komma fram bättre och därmed spela en större roll i den allmänna debatten.

Vi menar givetvis inte att de amerikanska utskottsförhören utan vidare skall överföras till den svenska riksdagen. Därtill är skillnaderna beträffande statsskickets utformning alltför stora. En rad frågor måste besvaras innan man har möjlighet att ta ställning. Vi menade därför att grundlagberedningen borde få i uppdrag av riksdagen att utreda frågan. Konstitutionsutskottet har inte gått in på någon sakprövning — i varje fall har man inte redovisat någon sådan, och det har faktiskt förvånat oss en hel del — utan man har kort och gott sagt att en utredning inte är påkallad. Det är synd att man har velat skjuta ifrån sig frågan på detta lättvindiga sätt, men jag ämnar ändå inte ställa något yrkande. Jag hoppas endast att utskottet nästa gång saken aktualiseras skall finna den värd att närmare studeras. Jag är övertygad om att det är en reform som hör framtiden till.

Herr talman! Jag noterar att herr Ullsten nu liksom har lagt en dämpande hand över den motion som är väckt. När man läste motionen fick man närmast intrycket att motionärerna var frälsta av de amerikanska arbetsmetoderna. Jag konstaterar med tillfredsställelse att herr Ullsten nu har tagit avstånd från dessa och att han inte anser att de utan vidare kan omplanteras i svenskt riksdagsarbete. Det är riktigt, herr Ullsten, att de ar betsmetoder som tillämpas på en del håll i världen inte har varit föremål för någon större offentlig diskussion i varje fall under senare tid. Såsom jag tyckte mig kunna utläsa att också herr Ullsten ansåg, arbetar det svenska utskottsväsendet på ett tillfredsställande sätt inte bara enligt vår egen åsikt — när vi besöker främmande länder får vi ofta höra betyget att vi har ett väl arbetande utskottsmaskineri i vårt land. Det har väl närmast varit omsorgen om denna arbetsordning i utskotten som legat konstitutionsutskottet om hjärtat när det i detta läge inte velat aktualisera frågan om offentlighet åt utskottsarbetet. Det finns många frågetecken i sammanhanget, jag skall inte gå in på dem alla. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på ett problem som motionärerna själva nämner i sin motion, nämligen hur man skall förhindra att utskottsförhören blir en ersättning för debatten i kamrarna. Jag har nog en känsla av att både pressen och televisionen är synnerligen intresserade av utskottens arbete. Vi finner ofta att uppgifter sipprar ut innan ett utskott slutgiltigt har tagit ställning till ett ärende, och hur skulle det bli om vi tillät full offentlighet? Förmodligen skulle den offentliga debatten bara knytas till utskottsbehandlingen, och debatterna i kamrarna skulle bli mer eller mindre ett eko, som massmedia inte skulle ägna någon större uppmärksamhet, eftersom frågorna redan tidigare varit föremål för offentlig behandling. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Herr Adamsson säger att jag genom mitt anförande mer eller mindre har tagit avstånd från tankegångarna i motionen, Jag tror att den uppfattningen beror på att herr Adamsson har läst motionen ganska dåligt. Vi har inte alls sagt att man utan vidare kan överföra de amerikanska erfarenheterna; tvärtom har vi i motionen pekat på att det är nödvändigt att göra vissa justeringar för att förhör skall kunna anordnas i den svenska riksdagen, och herr Adamsson nämnde själv en invändning som vi gjort, nämligen att man måste undgå att förhören eller utfrågningarna får ersätta debatten i kamrarna. Detta är kanske en central punkt i hela frågeställningen, som har missuppfattats av motståndarna till tanken. Det är inte meningen att utskottsförhören skall ersätta en politisk debatt. Syftet med utfrågningarna skall inte vara att sätta fast vissa personer för att de skulle ha handlat fel i ett eller annat avseende eller att snärja dem i motsägelser, utan syftet är, som vi säger, att skaffa sakinformation genom många korta frågor, som man hoppas föranleder korta svar. Jag tror inte att intresset för kammardebatterna därigenom skulle minska — tvärtom tror jag att de skulle öka, eftersom allmänheten skulle få en ganska grundlig sakgenomgång redan innan ärendena skulle komma upp här i kamrarna, och sådant brukar stimulera intresset. Det är givetvis här i kammaren som den politiska debatten skall föras. I utskottsförhören skall sakfrågorna plockas fram.
Herr talman! Litet längre fram på föredragningslistan har vi att behandla en fråga som rör riksdagens egen arbetsordning. Det är lätt att framställa önskemål. Herr Ullsten sade att syftet inte var att det skulle uppstå en politisk debatt, men hur skall man styra utvecklingen i det fallet? Han önskade dessutom korta frågor och korta svar. Ja, vi har en ordning fastställd för enkla frågor här i kammaren, men det har visat sig att inte ens riksdagsmän och statsråd helt kan hålla sig till denna arbetsordning; hur skall vi då kunna begära det av representanter för näringslivet och av andra? Vi får väl anledning att på nytt och i annat sammanhang diskutera denna fråga, herr Ullsten. Jag föreställer mig att motionen är väckt närmast för att få till stånd en offentlig debatt i dessa spörsmål.

Herr talman Det är klart att det ligger mycket i en hel del av de reflektioner som herr Hamrin i Jönköping och andra här framfört. Det är ingalunda självklart hur en fråga som denna bör bedömas på längre sikt. Men å andra sidan har ju också motionärerna här framfört skäl för prövning av en reform. Jag är litet bekymrad, herr talman, av det skälet att utskottets skrivning råkar vara sådan att den närmast tycks innebära att allting är perfekt i det svenska utskottsarbetet. Det står nämligen följande: »Den nuvarande ordningen har visat sig fungera så väl, att någon ändring ej är påkallad.» Det är inte klart att detta bara gäller frågan offentliga contra slutna sammanträden, utan man verkar över huvud taget helt belåten med utskottens arbetsformer. Enligt min mening finns det inte tillräcklig anledning för kammarens ledamöter att skriva under en sådan tolkning, som faktiskt skulle försvåra uppgiften för de krafter som kan vilja modifiera utskottens arbetsförhållanden även inom ramen för slutna sammanträden. Därvidlag kan det ju finnas åtskilligt att göra. Jag kan t.ex. nämna att endast utrikesutskottet har möjlighet att inkalla statsråd. Det är inte klart att denna inskränkning ständigt skall finnas. Fråga är om man inte har en praxis som innebär att ämbetsmän inkallas till utskotten i alltför ringa utsträckning. Fråga är också om inte minoriteternas möjligheter att få information framlagd i utskotten är för snäv enligt praxis. Herr talman! Jag har alltså velat markera att jag för min del inte kan acceptera en tolkning av skrivningen som går ut på att allting är bra. Jag hoppas bara att utskottet har menat att uteslutande sammanträden av slutet slag är att föredra framför möjlighet till offentliga men att man inte vill försvåra en reform av utskottsarbetet inom den givna ramen. Herr talman! Frågan om offentlighet är naturligtvis ett mycket stort spörsmål. Att offentlighet skulle kunna användas i undantagsfall är väl en tanke som man inte så bestämt bör avvisa a priori. För spridning av information om politiska förhållanden och riksdagens arbete, för väckande av intresse för en bättre fördelning av den offentliga debatten vad beträffar riksdagens och regeringens arbete kan man utan tvivel säga, att det skulle vara ganska rationellt att någon gång kunna ha offentliga sammanträden. Jag vill inte ta ställning för, ty det föreligger ju ingen utredning om saken, men jag vill inte heller binda mig mot. Jag ser ingen fara i att nu låta grundlagberedningen behandla frågan, om man mycket hårt understryker att detta icke innebär någon antydan att man är för reformen, utan att utredningen verkligen blir helt förutsättningslös. Herr talman! Vi blir väl alla litet konservativa då det gäller arbetsformerna efter att ha tillhört en institution länge — åtminstone har jag funnit detta på olika håll och det gäller väl även riksdagen. Jag är mest benägen att tro att i varje fall jag själv har anledning att vara på min makt mot en tendens att bli en smula konservativ när det gäller arbetsformerna. Jag är därför böjd för att säga ja till en helt förutsättningslös prövning, men dessutom vill jag beträffande skrivningen av utlåtandet inte vara bunden av någon tolkning som innebär att allting rörande utskottsarbetet är perfekt för närvarande.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast med anledning av att herr Ohlin tog upp utskottets skrivsätt. Utan vidare kan det slås fast att herr Ohlins sista tolkning, nämligen att skrivningen avsåg offentlighet eller ej, givetvis är den riktiga. Jag vet inte om jag gläder herr Ohlin genom att tala om att detta skrivsätt vid justeringen blev godkänt av utskottet med anledning av ett ändringsförslag från ett håll som står honom synnerligen nära. Kanske lurades vi den gången i en fälla, herr Ohlin! Jag kan medge att skrivningen på denna punkt skulle kunna vara klarare. Herr Ohlin ville vidare göra gällande, att vi här i riksdagen är konservativa i våra arbetsvanor. Så länge jag deltagit i riksdagsarbetet har jag strävat efter att söka åstadkomma en bättre arbetsordning; jag har revolterat mot rätt många ting i riksdagsarbetet. Det pågår emellertid nu ett ganska omfattande reformarbete: vi disponerar om våra lokaler, vi har fått ett förvaltningskontor, vi ser över stadgar, m.m. Det nu föreliggande förslaget får ändå ses som en detalj i det stora reformarbete som pågår inom grundlagberedningens ram. Jag har närmast sett frågan så — och jag har trott mig förstå att även herr Ohlin har den uppfattningen — att motionen närmast tillkommit för att vi skulle få till stånd en offentlig debatt och att denna fråga alltså skulle lösas först på litet längre sikt. Jag vill emellertid redan från början klart ha understrukit, att i den mån det finns någon som helst risk för att ett sådant här system utvecklar sig enligt de amerikanska metoderna, så kommer jag att bli en mycket stark motståndare till en sådan ordning.

Herr talman! Herr Hamrin i Jönköping upprepade att vi motionärer skulle ha varit okritiska mot system USA och ansett att det utan vidare skulle kunna överföras till Sverige. Vi skulle t.ex. inte ha tagit hänsyn till att man i USA har ett helt annat statsskick än vi. Men just den invändningen finns faktiskt formulerad i motionen, och vi har ock så tagit hänsyn till den. Denna skillnad gör att vi måste ha andra regler för sådana här förhör, och vi måste sannolikt tillmäta utskottsförhören en annan betydelse och ge dem en annan utformning än den de har i USA. Men vi har tagit fasta på det positiva i det amerikanska systemet. Dit hör, att det finns en möjlighet att på ett mycket intensivt och ingående sätt ta fram sakupplysningar. Vi har väldigt svårt att förstå, att det skulle vara till nackdel för vår parlamentariska riksdag att förfina de metoder, med vilka vi skaffar fram sakunderlag för våra ställningstaganden. Jag upprepar vad jag sade i mitt lidigare inlägg: jag tror inte alls att den typen av utskottsförhör, vare sig de är offentliga eller inte, skulle komma att bli någon ersättning för riksdagsdebatterna. Det är möjligt att de skulle komma att saboteras av en del ledamöter, som ville göra dem till politiska shower, men jag tror att något sådant skulle straffa sig självt. Avsikten är — och tills vidare får man nöja sig med att bedöma avsikten — att det skulle vara utfrågningar; man ställer frågor och får svar men inlåter sig inte i debatt med dem man frågar. Detta är så mycket mer rimligt som utskotten i stor utsträckning skulle komma att fråga tjänstemän utan ansvar. Det vore ju helt orimligt att anställa något slags politisk debatt med dessa tjänstemän. Jag tror att det dessutom finns ett annat skäl som gör att vi — just därför att vi har ett parlamentariskt system — skulle behöva denna möjlighet att öppna utskottssammanträdena för allmänheten. Det föreligger nämligen en alldeles påtaglig risk — det tror jag alla är beredda att instämma i — att utskotten i en parlamentariskt fungerande riksdag får en relativt begränsad betydelse. I utskotten sitter nämligen på olika sidor om bordet ledamöter, som har bestämda åsikter redan när de kommer till sammanträdet och som oftast — i varje fall i politiskt kontroversiella frågor — röstar i enlighet med partilinjerna. Detta nya inslag i utskottens arbete skulle kunna stärka utskottens ställning. Man skulle, just genom att förhandlingarna blir offentliga, kunna förbättra riksdagens kontrollerande funktion, göra den mer effektiv. Det är väl ändå ingen som menar att det skulle vara något fel att riksdagens kontrollerande makt, inom ramen för det parlamentariska system som vi alla är ense om, blev förstärkt. Herr Hamrin i Jönköping hade ytterligare en invändning; han menade att risken var stor att dessa offentliga förhör skulle bli ett slags skjutjärnsgalor, och det skulle försämra riksdagens anseende och dra ned den politiska debatten. Jag tror allvarligt talat inte att den risken finns. De som har följt de amerikanska utskottsförhören har inte lagt märke till den. Jag har själv haft tillfälle att göra det på platsen, och jag har också följt de utskottsförhör som sänts i europeisk television — där har det visserligen varit fråga om mycket korta inslag men de har ändå givit ett visst grepp om det hela. Det är ju f. ö. vi själva som skall stå för utfrågningen, så det är ju på oss det hänger om det blir skjutjärnsintervjuer eller inte. Möjligheterna att fråga tjänstemän finns redan. Det finns ingen anledning att utgå ifrån att den risken skulle vara större om man införde det här sättet att fråga tjänstemän och andra. Jag förstår inte heller herr Hamrins farhågor för att olika utskottssammanträden skulle få olika dignitet — det vill säga de som är offentliga skulle vara finare och de som är hemliga mindre fina eller vice versa, vilket det nu var herr Hamrin avsåg. I USA där man alltså har dessa två typer av utskottsförhandlingar har man inte märkt någon sådan tendens. risken för konservatism i fråga om de interna arbetsförhållandena. Jag tror att den risken är alldeles påtaglig i den svenska riksdagen. Vi har t.ex. i årtionde efter årtionde dragits med fullkomligt orimliga arbetsförhållanden. Utomstående kan inte förstå att vi över huvud taget finner oss i detta, men det gör vi, och vi kommer att tvingas finna oss i det ganske länge, trots att vi fått förvaltningskontor och andra nya institutioner. Jag tror verkligen att det finns risk för att denna konservatism breder ut sig i författningsfrågan när det gäller våra interna arbetsförhållanden, och det är det vi velat undvika genom att aktualisera denna debatt.